Herr talman! Punkt B 52 i årets statsverksproposition är så till vida anmärkningsvärd att vi där återfinner den enda anslagspost inom hela kultursektorn som föreslås sänkt i förhållande till innevarande budgetår. Detta är desto mera anmärkningsvärt, som det rör sig om anslag för de kanske allra viktigaste kulturinstitutioner vi har i landet — nämligen folkbiblioteken. Till yttermera visso är anslaget avsett att i första hand komma glesbygdskommunerna till godo och på så sätt medverka till att utjämna olikheterna i kommunernas biblioteksservice. Folkbiblioteksverksamheten är i allt väsentligt en primärkommunal angelägenhet. Kommunerna satsar också nära 40 procent av sina totala kulturutgifter just på biblioteken. Utgifterna har ökat starkt under 1960-talet och fortsatt att öka under 1970-talet. År 1972 hade de stigit till 261 miljoner kronor, och innevarande år har nära 292 miljoner anvisats — en betydande höjning med tanke på det frostiga ekonomiska klimatet. Med hänsyn till kommunernas satsningar är de statliga bidragen mycket små — och dessutom minskande. Budgetåret 1971/72 uppgick anslaget till 6,8 miljoner, och enligt förslaget i årets statsverksproposition, som biträds av utskottsmajoriteten, skall detta anslag nästa budgetår ytterligare minska med 480 000 kronor, alltså nära en halv miljon kronor. Det är beklagligt därför att detta statliga bidrag behövs i det utjämnande syfte jag nyss nämnde. Av anslaget utgår i huvudsak bidrag till två ändamål: dels fleråriga utvecklingsbidrag, dels bidrag för enstaka punktinsatser av olika slag. Vidare täcks kostnader för experter, information och andra centrala åtgärder från skolöverstyrelsens sida. Några fleråriga utvecklingsbidrag har icke beviljats sedan 1970. Efter detta år satsar man, som det heter i 1971 års proposition, ”i allt högre grad” på punktinsatser. Under loppet av innevarande år kommer ytterligare ett antal fleråriga utvecklingsprojekt att avslutas. Det innebär att ca 900000 kronor kommer att så att säga friställas. Av detta belopp försvinner 480 000 kronor genom den nämnda anslagsminskningen. Återstår alltså ca 420 000 kronor att läggas till posten för punktinsatser. Denna post blir sålunda, som utskottsmajoriteten skriver, större än innevarande budgetår. Det är alldeles riktigt. Och bidragsmöjligheterna skulle alltså enligt utskottsmajoriteten vara förbättrade. Dessvärre är matematiken inte så enkel. Samtidigt förutsätts nämligen i propositionen att 500 000 kronor skall disponeras för en särskild art av punktinsatser, nämligen för att förbättra tillgången på litteratur på invandrargruppernas modersmål. Detta är en i och för sig mycket angelägen insats. Det är helt i sin ordning att bidrag i denna storleksordning utgår inom detta nästan genant eftersatta område. Det är dessutom ett område där det är självklart med statliga insatser. Dess värre innebär det också att skolöverstyrelsens möjligheter att möta behovet av anslag till andra punktinsatser försämras. Herr talman! Det är meningslöst att i talarstolen förklara den här matematiken genom att räkna upp siffror. Allra helst som jag under utskottsbehandlingen misslyckades informera utskottets majoritet, trots att man hade papper och penna till hands och trots att man ansträngde sig att förstå de något snåriga sammanhangen. Det förhåller sig emellertid så att kommunerna hittills i blott ringa utsträckning ansökt om bidrag för invandrarlitteratur. Bidrag har främst beviljats till andra punktinsatser. När nu en halv miljon kronor reserveras för just invandrarböcker, kommer skolöverstyrelsen helt enkelt att nästa budgetår få sämre möjligheter att tillmötesgå kommunernas ansökningar om punktbidrag för andra ändamål. De som i första hand kommer att bli lidande på detta är de glesbygdskommuner som behöver bokbussar men har svårigheter att finansiera inköp av sådana. Herr talman! Det är djupt beklagligt om just den här anslagsposten skall bli den enda i kulturbudgeten som minskas i förhållande till innevarande budgetår. Jag yrkar bifall till reservationen 1 vid punkten 2.

Vi har fattat saken så att det tillfälliga utvecklingsstödet till bibliotek nu har fyllt sin uppgift. Herr Sundman har också markerat att flera av dessa bibliotek är färdigställda. Därigenom har det blivit pengar över av de medel som varit anvisade för detta speciella ändamål. Eftersom detta anslag inte längre skall utgå blir dessa pengar över, och det hade kunnat vara utgångspunkten för propositionen. Men om man granskar denna närmare finner man att hela beloppet inte går tillbaka till statskassan. Det innebär enligt utskottsmajoritetens uppfattning att det inte är fullt riktigt att, som herr Sundman gör, tala om en förändring till det sämre. Det är alldeles riktigt att det pågår kulturella aktiviteter i samband med försöksverksamheten när det gäller vård och social service i olika glesbygder. Jag vill gärna erinra om att sådana här kulturella aktiviteter inom försöksverksamheten har förekommit i Föllinge, Gällivare, Mora, Ramsele, Sorsele, Ström samt Vilhelmina. Det har bl.a. gällt anskaffandet av en kulturbuss innehållande bibliotek samt utrustning för att höra musik och se smalfilm. Vidare har man anordnat resor till kulturaktiviteter samt olika aktiviteter i studieförbundens och kommunernas regi. Det tyder i alla fall på att de aktiviteter som herr Sundman talar om pågår på alla områden.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
Herr talman! Jag vill ge en kort kommentar. Jag skall inte försöka dra igenom matematiken. Situationen är den att inga ytterligare flerårsbidrag beviljas. Därmed kan man föreställa sig att de pengar som inte går dit friställs. I själva verket har naturligtvis den omständigheten att ytterligare flerårsbidrag inte beviljas medfört att behovet av punktinsatser och antalet ansökningar om sådana ökar. Föregående år hade vi 860 000 kronor disponibla. Ansökningarna motsvarade 3,2 miljoner kronor. Alltså kunde bara en smärre del beviljas. I år ökar detta anslag på 860 000 kronor med 395 000 kronor till 1255 000 kronor, vilket verkar väldigt bra. Men samtidigt läggs 0,5 miljoner kronor på en speciell punktinsats, där man tidigare haft mycket små anspråk på skolöverstyrelsen att få pengar. Följden av det hela är att ytterligare stigande anspråk på punktinsatser inom övriga sektorer möts av sämre möjligheter för skolöverstyrelsen att bevilja anslag. Situationen är alltså totalt sett försämrad för folkbiblioteken, och eftersom det drabbar just glesbygdsbiblioteken är det djupt beklagligt.

Herr talman! Tiden är kort och dyr, och riksdagsrytmen är tröttande, men det måste ändå sägas att nykterhetsorganisationerna är värda ett bättre öde än att år efter år ligga kvar på ett oförändrat anslag i statsbudgeten. Jag yrkar därför bifall till reservationen 2, som bl.a. innebär bifall till motionen 454 till årets riksdag från den borgerliga nykterhetsgruppen med herrar Wiklund i Stockholm och förste vice talmannen Torsten Bengtson som första namn. Vi har med smärta varit tvungna att gå förbi punkten 5. Där hade det enligt min mening varit nödvändigt att uppräkna bidraget till CAN. När vi nu kommit till punkten 6, tycker jag emellertid att talet om sparsamhet inte alls går att föra in som en motivering här. Jag upplevde fru Odhnoffs anförande vid punkten 2 i kulturutskottets betänkande nr 11 som något besynnerligt, ty vad är egentligen ekonomi? Jo, det är att lägga pengar där de förräntar sig bra eller där de kanske förhindrar stora utgifter på annat håll. Sparsamheten måste läggas på rätt plats. Nykterhetsorganisationernas insatser är så värdefulla att staten skulle tjäna stora pengar på att främja deras verksamhet. På nykterhetsfronten har vi ett läge, där liksom en förödande farsot drar fram, särskilt bland ungdomen. Jag var på förmiddagen ute i ett kort ärende och hörde utanför detta hus skriken på torget, som vi hör då och då. Detta ensamt behöver naturligtvis inte tyda på någon katastrof, men vi vet att det finns många oroande saker. Jag vill här passa på att ge nykterhetsorganisationerna en blomma. Jag har själv haft möjlighet att som ung vara med i IOGT. Det fanns då två loger, med de något beledda namnen ”Vinterns ros” och ”Umans strand”, som jag var med i under min tidigaste ungdom. Nu efteråt förstår jag vad detta har betytt för mig av trivsel i tillvaron och till och med god hälsa. Logerna — först den ena och därefter den andra, eftersom en av dem lades ner när de sammanslogs — gav mig hjälp, kontakt med andra unga människor — och med äldre också — kulturupplevelser, tillgång till bibliotek, böcker och bildande verksamhet. Där förekom idrott, det företogs utflykter och hölls fester. Nu är det en annan tid, och vi har andra som arbetar på denna front. Men jag vill inte bara rent historiskt hylla dessa organisationer, utan jag tror också att de har en uppgift att fylla i dag. Jag har därför gärna velat hylla dessa ideella organisationer med några få ord här. Det är min övertygelse att de är omistliga i dagens läge. I motionen — som är väl värd att läsa en gång till, om det är någon som förut har läst den men glömt den eller om det finns någon som har försummat att läsa den — betonas varför vi vill ha den här uppräkningen av anslaget. Vi anser att kostnadsökningarna är sådana att det inte är realistiskt att tro att det i längden går att bara lämna stöd med det belopp som nu utgår. Med dessa ord vill jag därför helt kort yrka bifall till reservationen vid punkten 6.

Herr talman! Jag vill i hög grad instämma i vad herr Nilsson i Agnäs sade beträffande det omistliga i folkrörelsernas arbete i Sverige. De är omistliga i vår demokrati och vi har verkligen anledning att värna om deras arbete, inte minst från ekonomisk synpunkt. En sådan folkrörelse är nykterhetsrörelsen. Det är som herr Nilsson här nämnde en rörelse, som har mycket svårt att kompensera sig för kostnadsstegringarna samtidigt som dess verksamhet blir alltmer nödvändig med tanke på de ökande alkoholoch narkotikaproblemen. En stor del av kostnadsstegringarna för nykterhetsrörelsen är en följd av ökade statliga skatter och avgifter, t.ex. arbetsgivaravgiften och mervärdeskatten. Man har dessutom fått ganska kraftigt ökade telefonoch postavgifter. Skolöverstyrelsen har starkt prioriterat anslaget till nykterhetsorganisationerna och begärt en ökning av medlen till grundbidrag med 200 000 kronor och instruktörsanslaget också med 200 000 kronor. I regeringens proposition är dock anslagsbeloppet oförändrat för 1973/74. Att beloppet inte ökats alls måste åstadkomma stora svårigheter för nykterhetsrörelsens arbete.

Herr talman! Jag kan utan vidare understryka vad både herr Nilsson och herr Källstad har sagt om nykterhetsorganisationernas betydelse, och jag kan gärna bredda det till att understryka den betydelse folkrörelserna i gemen har och kommer att ha i framtiden. Jag tror inte att vi behöver diskutera dessa värderingar; där är vi fullkomligt ense. Det är ingen som har betvivlat dessa organisationers betydelse. Det är först när man kommit fram till själva anslagsbeloppet som meningarna har varit delade genom de olika motioner som förelegat.

Jag vill gärna säga att det fanns trevare ute för att uppnå en samförståndslösning. Majoriteten lade fram förslaget om 200 000 kronor vilket utgjorde hälften av det belopp varom man kunde diskutera. Vi har emellertid inte blivit eniga på denna punkt, och därför föreligger reservationerna. Det nämndes att man har alla dessa spritoch narkotikaproblem. Jag vill bara i sammanhanget erinra om att statens ungdomsråd fick ett betydande belopp, som ställdes till ungdomsorganisationernas förfogande för att öka deras aktivitet på dessa områden och motverka de problem som sprit och narkotika innebär för inte minst ungdomen. Med dessa ord, herr talman, skall jag be att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är ingen svårighet att göra upp en lång önskelista på utbyggnad av anslag till de handikappade. Det är också utan all tvekan ett av de angelägnaste områdena för såväl social som kulturell insats. I socialhuvudtiteln görs i år, precis som tidigare år, en kraftig uppräkning av flera av anslagen. Detsamma har utbildningsministern gjort med det anslag som vi nu behandlar, nämligen bidraget till de handikappades kulturella verksamhet. Det anslaget är uppräknat med en halv miljon, vilket innebär en rejäl lyftning framför allt när det gäller att förbättra tillgången på talböcker och studielitteratur till högskolestuderande synskadade. Men det hindrar inte att vi har fått en lång rad motioner med förslag om ytterligare höjningar, som emellertid avsevärt skulle förändra den prioritering som skett och i viss mån ställa en del av minoritetsgrupperna bland de handikappade i en orättvis situation. De borgerliga och kommunisterna har fallit i varandras armar och höftat till en höjning på 300 000 kronor, som man dock inte riktigt vet vad den skall användas till. Samtidigt tror jag att alla riksdagens ledamöter är beredda att hålla med mig om att det inte är svårt finna skäl för miljonbelopp i höjning av detta anslag, om det behandlas skilt från övriga anslagskrav. Det tror jag man inser också på Kungl. Maj:ts kansli. Den anslagshöjning som de borgerliga och kommunisterna föreslår utöver den höjning på en halv miljon som Kungl. Maj:t begärt är som alla förstår mer avsedd att höja den egna glansen än att ge handikapporganisationerna något väsentligt handtag. Det framgår inte minst av att i den julaftonstämning som kulturutskottets borgerliga och kommunistiska ledamöter befunnit sig i en tid har de öst ur ymnighetshornet miljonbelopp över en redan penningstinn idrottsrörelse, medan de handikappade får nöja sig med 300 000 kronor.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

Herr talman! Under punkten 7 i detta betänkande angående bidrag till de handikappades kulturella verksamhet behandlar utskottet, som herr Zachrisson redan nämnt, ett antal motioner med förslag om ökade anslag. 81 I en del av dessa motioner vill man knyta anslagen till vissa av de ändamål som finns uppräknade under denna rubrik. Det gäller motionen 678 av herr Hamrin m.fl., som föreslår 225 000 kronor till överföring av tidigare producerade talböcker till kassetter. Det gäller också motionen 684 av herr Källstad m.fl., där man föreslår 330 000 kronor i förhöjt anslag till De blindas förening för biblioteksverksamhet och framställning av litteratur för synskadade högskolestuderande. I andra motioner under den här punkten föreslås anslagsökning för andra ändamål. I motionen 1239 av herr Lindkvist och fröken Sandell önskar man större möjligheter för handikapporganisationernas studiekonsulentverksamhet. Motionärerna föreslår för det ändamålet en anslagsökning med 120 000 kronor. Gemensamt för alla dessa motioner torde vara att motionärerna önskar ökade resurser för att de handikappades isolering skall kunna brytas och att de handikappade i större utsträckning än hittills skall kunna ta del i samhällsarbete och kulturliv på skilda områden. Utskottsmajoriteten har blivit övertygad om det önskvärda i att dessa resurser ökas. Därför föreslår utskottet en uppräkning av anslaget med 300 000 kronor utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit. Bidraget till de handikappades kulturella verksamhet skulle därmed totalt bli 4 815 000 kronor. Herr Zachrisson är bekymrad över att detta skulle innebära orättvisa för en del grupper handikappade.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

Herr talman! Jag behöver inte ta alltför mycket av kammarens tid i anspråk. Det fördes en ganska ingående debatt när beslutet att inrätta exportrådet fattades i april i fjol, och våra argument har inte förlorat i tyngd och saklighet sedan dess. Under senare år har ett allt närmare samarbete mellan staten och det privatkapitalistiska näringslivet utvecklats. Staten stöder kapitalet på kreditmarknaden med direkta gåvor, med subventioner och med skatte lättnader. Till allt detta kommer att staten gått in som delägare med storkapitalister i många företag, särskilt i branscher med s.k. högt risktagande. Ökningen av de statliga åtgärderna har ofta motiverats med arbetsmarknadsskäl, att staten genom gåvorna till kapitalet skulle minska arbetslösheten. Vi har från kommunistiskt håll många gånger visat ihåligheten i det argumentet. Arbetslösheten minskar inte därför att kapitalägarnas vinster ökar och därmed de krafter stärks vilka styr det ekonomiska system som orsakar arbetslöshet. Också när det gäller exporten går staten in och stöder kapitalet. I årets statsverksproposition föreslås närmare 40 "miljoner kronor till exportfrämjande verksamhet. Den större delen av de pengarna ingår i vad man betecknar som normala ekonomisk-diplomatiska nödvändigheter, och det reagerar vi inte emot. Men det finns också poster som mer eller mindre renodlat kan betecknas som en sorts reklam för exportföretagen, dvs. att skattemedel till stor del används för att täcka eller bidra till kapitalets utrikesreklam. Vi har i motionen 572 riktat uppmärksamheten på det här förhållandet och i följdmotionen 818 yrkat avslag på anslaget till Sveriges exportråd, en organisation med ett institutionaliserat samarbete mellan stat och företagare, och dessutom yrkat avslag på ett reservationsanslag till exportfrämjande åtgärder. Utskottet har i sin skrivning ingenting anfört som egentligen motsäger det berättigade i dessa avslagsyrkanden. Herr talman! Jag ber därför att i det här sammanhanget få yrka bifall till reservationen 1 av herr Hallgren.

Herr talman! För mig finns det ännu mindre anledning att bli mångordig i detta ärende. Anslaget på den här punkten är en följd av det beslut som riksdagen fattade i fjol om inrättande av exportrådet, där industrin betalar sin del och staten betalar sin. Fullföljandet av det avtalet behöver vi inte motivera ytterligare, vilket herr Lövenborg tycks mena att vi borde. Kanske man ändå inte skall säga så där nonchalant att dessa pengar är gåvor till storkapitalet. Jag undrar om inte många av dem som är anställda i vår exportindustri skulle bli väldigt ledsna om de här pengarna försvann och staten alltså slutade att visa intresse för att öka vår export. Jag tycker att det är mycket värdefullt att man på det här sättet ökar vårt näringslivs möjligheter att exportera. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Att riksdagen 1972 fattade ett dåligt beslut är på inget sätt ett argument för oss, eftersom vi motsatte oss det beslutet. Vi har heller aldrig sagt att vi är emot exportfrämjande åtgärder över huvud taget, men vi är emot en subventionspolitik av den här typen, eftersom vi uppfattar dessa pengar som en direkt gåva till rika företag som sysslar med export. Omkostnaderna för reklamen bör bolagen själva betala. Det är motiverat, inte minst mot bakgrund av den gåvopolitik — omfattande enorma belopp — som förs gentemot kapitalet på alla möjliga områden. Vi gör i motionen, som åberopas i sammanhanget, en mycket imponerande uppräkning av hur den delen av den socialdemokratiska politiken fungerar. Det är jultomtepolitik på alla områden. Jag är också övertygad om att exportrådets politik framför allt inriktar sig på att öka handeln med EG-länderna, som det nu heter. I den ambitionen är man väl lika enögd som den svenska handelsstatistiken ger besked om. Jag tror att man skulle kunna öka Sveriges utrikeshandel med helt andra metoder, och jag tror knappast det sker genom anslag till exportrådet. Herr Svanberg talar i sin helt vanliga stil för sin blandekonomipolitik, som är en blandning av ungefär samma typ som den bekanta kycklingpastejen i historien: dvs. en häst blandas med en kyckling. Så ser också den svenska blandekonomin ut. Det här anslaget är bara en av illustrationerna till det.
Herr talman! Det finns inte stor anledning att ta upp en debatt i lärofrågor med herr Lövenborg. Han har sin åsikt, enkelspårig, enögd och — jag höll på att säga något annat på en-, men jag skall inte göra det. Han får ha den uppfattningen för sig, men jag vill säga att exportrådet kanske inte framför allt har till uppgift att hjälpa den svenska storindustrin. De flesta av våra stora industrier klarar exporten alldeles utmärkt själva. Det är i mycket stor utsträckning den mindre industrin som exportrådet hjälper med sina ansträngningar att främja exporten. Jag tycker att man inte skall blunda för det. Jag anser att vi bör yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte kvittera artigheten med att kalla herr Svanberg någonting annat än enkelspårig. Hans argumentation i detta fall, liksom i så många andra, är förklarlig därför att han smälter så bra in i rollen som regeringens tomtenisse när det gäller att försvara gåvopolitiken i förhållande till privatkapitalet.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har berört motionen som ligger till grund för reservationen 2, så jag kan lämna den saken. Jag skall i stället redogöra litet grand för vår handel med de nordiska länderna i allmänhet. Sveriges totala export under fjolåret uppgick till 41,6 miljarder kronor, och av den summan gick 27 procent till de tre nordiska länderna. Det betyder i kronor räknat drygt 10 miljarder kronor. Norden är alltså en utomordentligt betydelsefull marknad för den svenska exportindustrin, och det gäller såväl större som mindre företag. Denna export gav i alla fall jobb under fjolåret åt ca 42 000 svenskar, och det säger väl litet grand om dess värde. Den betyder också mycket när det gäller vår välfärdsutveckling. Är det nu så speciellt lätt att sälja svenska varor på den nordiska marknaden? På den frågan kan man givetvis svara både ja och nej. Närheten till den nordiska marknaden är naturligtvis ett plus, men vi har också individuella olikheter som är tillräckligt många och stora för att motivera lyhördhet och flexibilitet hos exportörerna. Man kan alltså inte bedöma Norden som en enda marknad. Nr 56 Ett vanligt fel är också att man gör gällande att Norden är precis som Torsdagen den en hemmamarknad. Då har man ofta inte gett sig i kast med en 29 mars 1973 marknadsföring eller en exportdrive på de nordiska länderna. Skall man — — — — =:m( introducera varor i t.ex. Norge, utgör den splittrade marknadsbilden Handelssekreterare tillsammans med landets topografi ett problem. En representant arbetar ofta bara inom en region. I Danmark är visserligen handeln starkt koncentrerad till Köpenhamn, men på grund av den stora mängd företag som finns inom de flesta branscher och den hårda konkurrensen blir det för en svensk exportör inte särskilt lätt att överblicka de möjligheter han har att komma in på marknaden. När det gäller den finska marknaden utgör självfallet språket ett problem. Man kan trots allt säga att den nordiska marknaden är rätt lättillgänglig för en svensk exportör. Framför allt har väl den mindre industrin där de största möjligheterna att i ett initialskede gå ut och pröva sina kunskaper och sin förmåga att sälja utanför Sveriges gränser. Ändå möter man problem, och då fordras det att man kan få en viss hjälp av våra ambassader. Tyvärr är ju Sverige det enda landet i Norden som inte har merkantilt utbildat folk på ambassaderna. Vi kan bara konstatera att de övriga nordiska länderna satsar hårt på Sverige. De har sin organisation väl utbyggd med kommersiell personal på både ambassader och handelskamrar. Vi tog förra året från folkpartiet tillsammans med centerpartiet upp förslaget att vi skulle få särskilt avdelad personal på ambassaderna. Från ambassadhåll — framför allt i Köpenhamn — har man begärt att få en förstärkning. När vi förra året föreslog en förstärkning med en handelssekreterare på varje ambassad, ansåg utskottet att detta i och för sig var vällovligt och att marknaden var riktig, men i avbidan på att man kunde se resultat av det nytillkomna exportrådets verksamhet avslogs motionen. Nu kan man tyvärr konstatera att under den i och för sig korta tid som exportrådet har varit verksamt har man inte haft resurser att kunna hjälpa framför allt de mindre företagen; man har en alltför blygsam ekonomi. När herr Lövenborg vid den tidigare debatten med utskottets ordförande herr Svanberg ville göra gällande att dessa pengar i huvudsak går till de stora företagen i deras exportansträngningar, så är ju detta fel. Men frånsett det har exportrådet mycket blygsamma resurser för att gå in och hjälpa de mindre företagen i deras ansträngningar. När de nordiska länderna har fått olika uppgörelser med den gemensamma marknaden, så innebär detta också nya problem för små exportörer. Det gäller ursprungsreglerna, som i och för sig är nog så problematiska. Herr talman! I motionen och reservationen har vi inriktat oss på att de mindre och medelstora företagen skall få ett stöd som de så väl behöver. Vi reservanter tycker att det är rätt förvånande att vi inte har byggt ut ett bättre merkantilt stöd här i Norden. Ett motiv för att man inte har gjort det kan väl vara att vi har haft en mycket bra utveckling av vår export. Men nu börjar det jämna ut sig. Vi har inte samma möjligheter som tidigare att öka vår export. Det kan delvis bero på att man inte har merkantil personal som kan hjälpa till. Men vi kan göra en jämförelse med vår representation i Amerika. Vi har sex handels sekreterare i Amerika, medan vi saknar handelssekreterare i de nordiska länderna. På Nordamerika säljer vi för ca 2,5 miljarder kronor, men på Norden säljer vi för drygt 10 miljarder. Detta ger väl en liten bild av det hela. Därför anser vi att det är väl motiverat att vi förstärker våra resurser på ambassaderna så att de kan hjälpa de mindre företagen i ett hårdnande konkurrensklimat. Med detta, herr talman, får jag vid punkten 8 yrka bifall till reservationen 2 av herr Börjesson i Glömminge m.fl.

Herr talman! Jag vill sträcka mig längre än till den nordiska marknaden. Över hälften av vad som tillverkas av svensk industri exporteras till främmande länder. Det innebär att en mycket stor del av vårt lands befolkning arbetar — direkt eller indirekt -- med tillverkning av exportprodukter. Vi är därmed i allra högsta grad beroende av möjligheterna att effektivt konkurrera på exportmarknaden. Man kan våga säga att våra möjligheter att uppfylla de politiska löften som regering och riksdag så rundhänt ger — trots rådande besvärliga konjunkturförhållanden — grundar sig ekonomiskt sett på att landets exportinkomster kan bibehållas och om möjligt ökas. Att öka tillverkningen av varor är inte alls svårt. Den skickliga svenska arbetskraften skulle kunna öka tillverkningsvolymen i mycket hög grad om alla kunde ges arbete. Det är alltså inte produktionen som är det svåra i vår situation utan det är konsten att sälja varorna, framför allt på exportmarknaden. Man säger som bekant: Alla produkter som säljs är tillverkade — men långt ifrån alla produkter som är tillverkade säljs. Som väl är har landets stora exportföretag mycket effektiva försäljningsorganisationer ute på världsmarknaden, och däri ligger en väldig styrka. Men de små och medelstora företagen har det egentligen ganska besvärligt med exportförhållandena — trots de egna organisationernas och de statliga institutionernas exportfrämjande åtgärder. En av orsakerna härtill kan bedömas vara följande: De mindre företagen framställer vanligen produkter som passar för just deras egen idéinriktning, deras eget kunnande och deras egen maskinutrustning. Den varan är då i första hand vad man kallar produktanpassad. Det blir vanligen alldeles utmärkta produkter som är ganska väl anpassade till marknadsbehovet — åtminstone i vad avser hemmamarknaden. Men då man så småningom vill försöka sälja sin produkt på exportmarknaden blir det avsevärt svårare, särskilt på avlägsna marknader. Genom de egna företagarorganisationerna, genom svenska handelshus och handelssekreterare bjuder man ut sin produkt genom att beställa marknadsföringshjälp i respektive länder eller ländergrupper. Det är dock tyvärr långt ifrån alla av dessa produktinriktade varor som kan placeras ut på värdefulla exportmarknader därför att just den produkten inte passar för aktuell marknad. Produkten var med andra ord inte marknadsanpassad. Det fanns alltså inte något större behov av just den produkten på just den marknaden. Lämpligt marknadsanpassade och därmed också efterfrågade produkter finns det däremot ett förhållandevis stort behov av på världsmark naden. En verkligt värdefull service till svenska småföretag — som svenska staten borde bjuda på utan kostnad för småföretagen — skulle vara att hjälpa småföretagen att hitta de rätta, tillverkningsvärda produkterna för olika exportmarknader, dvs. att anvisa efterfrågade och marknadsanpassade produktförslag. Detta bör inte betraktas som någon ansats till styrning av de svenska småföretagarna utan som en välvillig och t.o.m. nödvändig service för att inte småföretagarna skall gå samma öde till mötes som så många småföretagare inom det svenska lantbruket. Jag vågar tro att handelsdepartementet så småningom kommer att förstå vikten av att bedriva en mera uppsökande marknadssondering än vad man hittills har gjort. Låt mig få kalla det ”uppsökande marknadsstudier” med rapportering till svenskt näringsliv. Det är en funktion som vårt land måste utnyttja förr eller senare. Och det finns absolut inte någon anledning att dröja. Att inte ge svenska småföretagare den servicen är som att ta maten ur munnen på sig själv — eller i varje fall en stor del av den svenska arbetskraften. Den service man ger nu genom bl.a. handelssekreterarna omfattar inte i tillräckligt hög grad dessa tekniska marknadsstudier och rekommendationer av marknadsanpassade produkter. Det är i stället mer eller mindre vällyckade försök att på beställning hemifrån marknadsföra redan färdiga, produktinriktade varor. Detta är i och för sig bra, men det räcker inte i en snabbt hårdnande världskonkurrens. Herr talman! Jag vet väl hur kraftigt handelssekreterarorganisationen har byggts ut under de senaste tio åren. Men för att försöka hålla min tidsram vill jag återkomma till hithörande frågor under behandlingen av näringsutskottets betänkande nr 18. För att ge litet ekonomisk bakgrund åt mina förslag till hur handelssekreterarorganisationen bör utökas och effektiveras vill jag emellertid avslutningsvis peka på följande rent paradoxala ekonomiska obalans. AMS-kostnaderna för de olika arbets-, omskolningsoch understödsaktiviteterna är uppemot 4 miljarder kronor per år — men säg för balansjämförelsens skull drygt 3 000 miljoner kronor. Det är alldeles riktigt att de pengarna måste betalas ut i dessa tider av arbetslöshet. Men hur mycket betalar staten ut till rent exportfrämjande åtgärder, dvs. till handelssekreterare, till Sveriges exportråd, till TEKO-industrin och till den manuella glasindustrin osv., alltså till sådan verksamhet som verkligen kan hjälpa de arbetslösa till riktigt och bestående arbete? Jo, för närvarande betalar staten inte mer än drygt 30 miljoner kronor per år, enligt handelsdepartementets proposition. Det betyder alltså att endast en procent av AMS-beloppet används för att verkningsfullt och bestående bidra till att minska arbetslösheten. Det är den orimliga obalansen mellan de nu oundgängliga kostnaderna för arbetslösheten och de aktivt produktionsstimulerande servicekostnaderna som är så ofattbart stor. Varför inte då lägga ytterligare några tiotal miljoner kronor på handelssekreterarorganisationen och på Sveriges exportråd för denna uppsökande marknadsföring genom tekniskt utbildad och för sin uppgift välrekommenderad personal, som försöksvis kan kontraktanställas för de närmaste kritiska åren? Herr talman! Jag har inget yrkande i denna fråga. Det skulle i nuläget vara som en ropandes röst i öknen. Men jag kommer att fortsätta ropandet till dess att tillräckligt många förstår att detta är bland det viktigaste som kan göras för att hjälpa svenska småföretagare till ökade exportmöjligheter och därmed verkningsfullt bidra till att minska arbetslösheten. Mina synpunkter på detta ärende utvecklas tydligare i motionen 1461.

Herr talman! Låt mig först säga att jag kan instämma med flera av de tidigare talarna när det gäller värdet av vår export, dess betydelse för levnadsstandarden här i landet osv. På den punkten behöver vi inte tvista. Men låt mig också peka på att vi under de senare åren har fått en ganska bra förstärkning av både handelssekreterarorganisationen och av de exportfrämjande åtgärderna. I fjol belöt vi att inrätta Sveriges exportråd. Det var ett värdefullt och bra beslut. Rådet skulle sedan kompletteras med handelssekreterare och andra ting allt efter behov. Jag kan erinra om att Kungl. Maj:t i år föreslår tre ytterligare marknadssekreterartjänster och två praktikantstipendier. Man är sålunda inte alldeles ointresserad av denna fråga i kanslihuset heller. I motionen 808 talas det om att vi skulle behöva en bättre handelsrepresentation i de nordiska länderna. Den motionen förekom också förra året i ungefär samma utformning, i samband med att vi beslöt att inrätta Sveriges exportråd. Då sade utskottet mycket riktigt att exportrådet skulle bli av värde för den svenska exporten till de nordiska länderna men att man också framöver fick tänka sig en utbyggnad av de andra representationerna i de tre huvudstäderna i Norden. Jag tycker att det som utskottet säger i år inte svär mot vad vi sade i fjol. Men vi skall komma ihåg att vi har ett stort exportöverskott i alla de tre nordiska länderna, dvs. vi säljer mycket mer till dem än vad vi köper ifrån dem. Detta hindrar inte att vi har all anledning att hålla en bra representation i de nordiska länderna. Jag är övertygad om att handelsministern och andra berörda har precis samma uppfattning. Men här är det också fråga om en prioritering, om vad som är viktigast och vad vi kan gå med på ett år. Därför har utskottet funnit att det inte finns någon anledning att biträda motionen. Utskottet vitsordar att vi över huvud taget behöver en förstärkt handelsrepresentation, men det måste vara vettigare att departementet och de som i sin dagliga gärning sysslar med dessa frågor får sköta denna prioritering, i stället för att vi i riksdagen liksom skulle upphöja oss till någon sorts översakkunniga och säga att detta begriper vi mycket bättre än dem som sysslar med frågorna i departementet; det bör finnas handelssekreterare där och där och där. Motionen 939 handlar om en förstärkning av vår handelsrepresentation i Rom. Den motionen har en något annan bakgrund. Det talas där om behovet av att ha kontakt med den italienska marknaden, och självfallet är det av stor betydelse. Det vill ingen förneka. Motionärerna säger att vi skall ha kontakt med de statliga industrierna i Italien osv. Allt detta låter också bra. Men lägg märke till att detta förmodligen bygger på en promemoria som inkom från den svenska ambassadören i Rom till det svenska handelsdepartementet strax före jul. Jag tror det finns all anledning att låta Kungl. Maj:t pröva denna fråga i vanlig ordning och inte utan vidare bestämma att det viktigaste vi kan göra nu är att placera en man i Rom. Jag tycker inte att vi skall säga att det inte görs någonting på detta område eller att man inte begriper någonting. Jag är förvånad över herr Gernandt som sade att han skulle hålla på så länge att vi andra begrep någonting och så småningom kanske man t.o.m. kunde lära sig det i kanslihuset. Jag tror att också herr Gernandt bör lära sig vissa ting. Ett visst mått av ödmjukhet och självkritik kanske inte heller är så tokigt. Man skall inte ta till så där förfärligt stora ord. Likadant tycker jag om jämförelsen mellan våra kostnader för AMS-arbeten och våra kostnader för handelssekreterare. Det är väl något olika storheter. Jag tror inte att man på det där enkla sättet kan jämföra dem och säga att om vi hade satsat dubbelt så mycket, tre gånger så mycket eller fem gånger så mycket på handelssekreterare, så hade vi inte haft någon arbetslöshet. Så enkel är inte situationen. Det finns väldigt liten anledning att hetsa upp sig till några stora motsättningar. Några sådana finns inte på denna punkt. Vi menar att man nu gjort en förstärkning och att sådana får ske pö om pö. Detta är en del i en budget som också har att ta hänsyn till andra ting. Man kan inte öka anslaget på varje punkt; det hela skall hållas ihop i en budget. Vi är helt övertygade om att det här sker en vettig och riktig utveckling, och det finns ingen anledning för riksdagen att nu yrka något särskilt på dessa punkter. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Vi har oftast rätt lågmälda debatter i näringsutskottet. Vi försöker föra en sakdebatt i de flesta frågor. Visst kan väl temperamentet någon gång ta överhanden, men när det gäller representationen på våra ambassader i Norden och den svenska exporten tycker jag inte att vi har legat särskilt högt. Jag vill inte upphöja mig till expert på den nordiska exporten. Men jag tror inte heller att de på departementet, som herr Svanberg säger, är de enda som kan sköta dessa frågor. Även på ambassaderna har man en uppfattning om behovet av hjälp. Jag vill säga att de gjort en mycket bra insats med den personal de för dagen har, men de har också begärt en förstärkning. Det är i sådana här fall alltid en fråga om prioritering. Vi har tidigare haft ett mycket stort överskott i vår handel, framför allt på Norge, men trenden med den snabba uppgången av handeln har nu brutits. Det har också uppstått en ny situation i och med att vi har fått olika former för anslutning till den gemensamma marknaden, och det betyder problem. Med motionen och reservationen har vi avsett att åstadkomma en hjälp för framför allt de mindre företagen. Jag skall inte upprepa vad jag tidigare sade. Vi har fått exportrådet, och vi har ställt stora förhoppningar till det, men rådet har inte, med de begränsade resurser det har, möjligheter att hjälpa till på det sätt vi önskar. Man behöver ha folk på plats där nere för att göra marknadsundersökningar. Det kan tyckas att det lilla företagets export inte betyder så särskilt mycket för den totala exporten. Men företaget självt betyder enormt mycket när det gäller att skapa sysselsättning på just sin ort, och det är väsentligt i detta sammanhang.

Herr talman! Jag har väl inte uttryckt mig riktigt så hårt mot kammarens ledamöter och departementet som herr Svanberg sade. Men jag känner så starkt för detta och är så pass övertygad om att det här är en väg som vi måste gå att jag vill försöka skapa litet uppmärksamhet kring dessa frågor. Jag har talat med flera personer om detta, men alla tycks inte ha tänkt riktigt lika långt. Jag kanske tänker fel, men jag har ju rätt att framföra det i alla fall. Herr Svanberg talade om Sveriges nyinrättade exportråd som vi kan känna en viss stolthet över — och det vill vi gärna göra, och vi vill också utnyttja det. Rådet har fungerat bra, sade herr Svanberg. Det är väl riktigt, men det hade väl kunnat fungera ännu bättre om man haft mer gott om pengar. Som framgått av pressuppgifter har Sveriges exportråd så pass besvärligt ekonomiskt sett att dess ledning måste ägna alltför mycken tid och energi åt egna organisationsoch lokalitetsförhållanden i stället för att ägna all tid och kraft åt utåtriktad verksamhet. Bl. a. borde Sveriges exportråd kunna utföra en sorts uppsökande verksamhet bland småföretagare i landet. Småföretagarna är nämligen i många fall underleverantörer till större exportföretag, bl.a. på EG-marknaden. De besvärligheter med formaliteter som kan komma att råda på den marknaden har redan nämnts. De större företagen är vanligen väl informerade om de ganska besvärliga EG-formaliteterna när det gäller intyg m.m., medan de små företagen ofta inte har tid och råd att köpa erforderlig information. Det kostar faktiskt pengar att lära sig detta — kurskostnaderna rör sig vanligtvis om ca 300 kronor per person. Jag anser att handelsdepartementet på lämpligt sätt bör bjuda på den typen av information i form av uppsökande verksamhet — t.ex. genom exportrådet som kunde anordna informationskurser i olika industriregioner. Man måste alltså ge näringslivet hjälp i olika former. Man måste på olika sätt gödsla och vårda näringslivets träd för att det skall växa och bära frukt. De pengarna är väl värda att satsa nu. En annan viktig fråga för svenska småindustrier är att det till dessa förmedlas allt värdefullt nyhetsmaterial från exportmarknaderna. Detta material har småföretagarna annars ganska svårt att få i tid. Det gäller att förmedla detta material snabbt, korrekt och selektivt till de företag som vill utnyttja en sådan service och som har anmält tillverkningsbehov och sysselsättningssvårigheter. Den centrala kunskapsbank som jag förespråkat i annat sammanhang borde snarast komma till stånd såsom ett effektivt organ för samarbetet mellan småföretagare och exportmarknaden — från det lilla företaget i Sverige till den stora marknaden ute i världen. Denna samverkan måste förr eller senare etableras i effektivare form än den nuvarande för att våra småföretagare skall kunna överleva. Det finns ingen anledning, varken politiskt, tekniskt eller ekonomiskt, att dröja med de åtgärderna. Vårt lands ekonomiska försprång har minskat oroväckande; de övriga länderna är på väg att hinna i kapp oss. Om vi försökte uttyda de diagram som tiden och det verkliga skeendet kring oss ritar upp, kan vi inte acceptera någon eftersläpningspolitik. I förlängningen av dessa diagramlinjer står vårt sysselsättningspolitiska öde tydligt markerat för dem som ger sig tid att blicka framåt. Det kanske låter litet stort av mig att säga så här — och det kommer herr Svanberg möjligen att replikera, men jag säger det ändå. Det är redan i dag som vi skall ge dessa kurvlinjer den riktning som vi vill eftersträva för framtiden.

Herr talman! Jag har inte så mycket att säga till herr Andersson i Örebro. Han sade att ambassaderna — inte bara departementet — gör ett gott arbete i detta avseende. Men det är ju självklart — ambassaderna räknar jag till den svenska statsförvaltningen; de är grenar från kungens kansli som naturligtvis utför ett alldeles utomordentligt arbete. Det har jag inte diskuterat — jag talade om departementet osv. Sedan säger herr Andersson i Örebro att vi har ökande problem på grund av EG-anslutningen för vissa nordiska länder — jag uppfattade det så. Att Sverige har vissa problem och att det blir mera jobb genom ursprungsreglerna osv. vid export till EG-länderna är ju en sak. Men bara ett av de nordiska länderna tillhör EG. Varken Norge eller Finland finns med, så jag tycker att problemet inte är så stort. Sedan vill jag gärna säga några ord igen till herr Gernandt. Han påstår att han känner väldigt starkt för detta och han tror inte att han har uttryckt sig som jag citerade. Jo, herr Gernandt sade ungefär så. Jag kanske inte har citerat alldeles ordagrant, men lydelsen var densamma. Däremot tycker jag det är väldigt bra, om man känner starkt för denna fråga. Det är riktigt. Det behövs folk som gör det. Tala gärna varmt för detta. Herr Gernandt säger att han blir ivrig. Det har jag ingenting att invända emot. Det är mycket bra, om det är så han använder sitt temperament och inte till att tala om hur liten energi vi andra har och hur litet vi begriper. Det talas om att det är så dyrt för de små företagen att utnyttja exportrådet. Jag vill påpeka att när riksdagen fattade beslut om detta i fjol, hade utskottet skrivit att det förutsatte att småföretagen vid en första kontakt med exportrådet inte skulle betala för vissa upplysningar och en viss introduktion. Först när de började exportera och fick verklig hjälp, skulle de betala den lägsta avgiften på 300 kronor. Något har vi alltså sysslat med detta. Jag har själv varit med i en organisation och förmedlat exporthjälp åt småföretagare och vet att det är en bekymmersam väg. Det kanske inte alltid är fråga om pengar. Det är fråga om många andra ting i detta sammanhang. Jag vill också peka på att under en annan punkt, som vi kommer att behandla senare i vår, ökar anslaget till exportkrediterna. Man fördubblar aktiekapitalet för att kunna öka insatserna, vilket innebär att svensk industri får bättre möjligheter att exportera. Låt mig medge att det till stor del rör den större industrin, men även den mindre industrin är med. När herr Gernandt använder sitt temperament till att tala väl för denna sak och vara entusiastisk, har jag ingenting att invända.

Herr talman! Jag skulle nästan kunna börja där herr Svanberg och jag slutade tidigare i dag. Men det skall jag kanske inte göra. Vi har segat oss fram till punkten 9, som handlar om exportfrämjande åtgärder och där det föreslås ett anslag på 4 900 000 kronor. Vi har i motionen 818 liksom i reservationen 3 av herr Hallgren yrkat avslag på utskottets förslag. Detta gör vi på mycket goda grunder. Man har nyss bifallit anslaget till en ny organisation gemensam för staten och storkapitalet. Under denna punkt skall alltså ytterligare stora belopp slussas in till de rika och förmögna, de kretsar som skaffar sig stora profiter på svensk arbetarklass men också på underbetalda arbetare i andra länder. Så fungerar ju kapitalismen. Och den understöder nu socialdemokratin på alla sätt som över huvud taget är tänkbara. I vissa sammanhang brukar det talas om den växande understödstagarandan, men man finner sannerligen de verkliga understödstagarna inom den svenska storfinansen. I vpk:s motion om budgetoch skattepolitiken redogör vi för en del av det enorma understödet till kupongklipparkretsarna. Denna uppräkning är mycket imponerande.

Här vill man nu anslå ytterligare medel. Visserligen rör det sig i detta sammanhang inte om några imponerande belopp, men med hänsyn till återhållsamheten när det gäller andra för folket viktiga områden finner vi ingen anledning att rulla i väg dessa ytterligare miljoner till arbetsköparna. Därför yrkar jag, herr talman, avslag på propositionen och bifall till reservationen 3 av herr Hallgren.

Herr talman! Jag kan i stort nöja mig med att hänvisa till den argumentation jag hade när vi talade om exportrådet tidigare i dag. Låt mig bara kort och gott konstatera att den ökade miljonrullning som herr Lövenborg talar om innebär en nedskärning mot i fjol med 300 000 kronor. Dessa pengar går till särskilda insatser på speciella områden för specialvisning av svensk industris produkter. Det är återigen sådant som till mycket liten del går till storfinansen, som herr Lövenborg talar om. Det går i huvudsak till den mindre industrin. Jag tror att alla de anställda i de företag det gäller knappast skulle vara tacksamma om herr Lövenborg skulle lyckas med att få bort detta anslag. Jag tror tvärtom att de är glada över att det utgår. Herr talman! Jag yrkar med dessa ord bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Den glädjen har herr Svanberg egentligen inget belägg på. I stället finns en rätt utbredd indignation just över subventioneringen av privatkapitalet på olika områden. Jag kan som i mitt tidigare anförande säga att jag inte delar den syn som utskottets talesman har i dessa frågor, den fromma tro och förtröstan som han visar när det gäller nyttan av statliga penninginpumpningar i det enskilda näringslivet. Man skall också vara klar över att det anslag som riksdagen här är beredd att ge kommer att vara ”som lök på laxen” för de kapitalägande. Svensk företagsamhet har redan kunnat visa att man under de månader som gått av detta år kan emotse mycket fina bokslut. Jag tycker att det är skäl nog för att inte pumpa in ytterligare miljoner av skattebetalarnas medel.
Herr talman! Låt mig bara kort och gott konstatera att det senaste inlägget knappast behöver något bemötande. Jag tycker att de fablerna kan tala för sig själva.

Herr talman! Vi kommer framöver att få flera tillfällen att diskutera turismen. I dag gäller det handelsdepartementets budgetframställning till turismen. Snart kommer på riksdagens bord betänkandet med anledning av inrikesdepartementets proposition om regionalpolitiska åtgärder, där turismen också är med. Turistutredningen, som tillsatts av jordbruksministern, har aviserat sitt slutbetänkande under året. Ja, herr talman, uppräkningen av olika departement som har någon del av turismen att handlägga skulle kunna fortsätta ganska länge. Det är i sig ett belägg för hur turismen satts i strykklass i vårt land. Varje försök hittills att åstadkomma ett samlat grepp för turistverksamheten har misslyckats. Utskottsmajoriteten hänvisar även i år till den pågående turistutredningen och dess väntade slutbetänkande. Men det är en mycket klen tröst. Vi hade samma situation förra året. Vi har egentligen haft samma situation under ett par decennier. Utredningar har tillsatts, och de har stoppat alla försök till utveckling. Slutbetänkande har kommit. Det har arkiverats, sedan man konstaterat att det inte kan ligga till grund för några förslag. Det har blivit ny utredning, ny väntan, nya slutbetänkanden, ny arkivering osv. För den som ingenting vill är det naturligtvis en utmärkt arbetsmetod att fortsätta på den här linjen. Den har verkligen drabbat turismen. Vi har i en motion till årets riksdag utvecklat våra synpunkter på behovet av ett samlat grepp på turismen. Jag skall — med hänsyn till vad jag tidigare sagt och framför allt på grund av de många ärenden som vi har att behandla — inte närmare gå in på de frågor som tas upp i motionen. Jag vill bara helt kort gå in på de reservationer som finns till punkten 11, nämligen reservationerna 4 och 5. Vi har framhållit att det finns många likheter mellan turismens betingelser inom framför allt stödområdet och de betingelser som råder för exempelvis rennäringen. Därför har vi föreslagit att man bör utreda om inte den väg som jordbruksministern accepterat beträffande rennäringen, nämligen ett katastrofskadeskydd, också borde prövas i fråga om turistanläggningarna. Turismen har nämligen lika svårt att gardera sig mot riskmoment bl.a. på produktionssidan. Ett dåligt vinterbete för rennäringen, en snöfattig vinter för turismen i fjällregionen eller en solfattig sommar för turismen på Gotland, Öland och Västkusten är i stort sett lika problematiska företeelser. Det beklagliga är emellertid att utskottet inte ens ansett sig böra sakbehandla denna fråga. Jag är personligen litet förvånad över det. Reservanterna anför att det med hänsyn till turistnäringens regionalpolitiska betydelse finns skäl för riksdagen att uppdraga åt den arbetande turistutredningen att också ta sig an denna fråga. Men självfallet fordrar en sådan åtgärd att utredningen breddas och ges parlamentarisk förankring liksom också att utredningen får representanter för turistnäringen, för kommuner, för landsting och för turistorganisationer, såsom anförs både i motionen och i reservationen. Slutligen några ord om den andra reservationen, nr 5. Den grundar sig på en motion, nr 1515, av herrar Åsling och Stjernström, och i den krävs att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall anhålla om utredning av frågan om nedsättning av biljettpriserna för resor till och från svenska turistanläggningar. Även detta berättigade krav går utskottsmajoriteten dock emot. Nu har emellertid centerns och folkpartiets representanter i utskottet reserverat sig till förmån för detta — det vill jag upprepa — berättigade krav. Herr talman! Jag skall inte anföra något ytterligare. Jag ber bara till sist att få yrka bifall till reservationerna 4 och 5 vid näringsutskottets betänkande nr 11.
Herr talman! I likhet med jordoch skogsbruket utgör turistnäringen en mycket betydelsefull del av näringslivet, särskilt i norra Sverige. Jag skulle kunna peka på orter som Åre, Funäsdalen och andra i fjällregionerna, där man inte skulle kunna erbjuda en rimlig service i dag, om inte turistnäringen skapade underlag för en ganska omfattande service även för de människor som bor där året runt. Det är en näringsgren som har naturliga förutsättningar speciellt i glesbygdsområdena. Den sysselsättning som turismen skapar direkt och indirekt exempelvis i de norrländska fjällkommunerna är synnerligen betydelsefull, och jag ser det som speciellt angeläget att samhället vidtar åtgärder för att stödja näringslivet i dessa områden. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi väckt motionen 1515, vilken också nyss åberopades här av herr Ekinge. Där föreslår vi en sänkning av biljettpriserna för resor till svenska turistanläggningar. Utgifterna för resor utgör en betydande del av turistens kostnader. Genom att reducera bljettpriserna för resor till de svenska turistanläggningarna skulle man dels öka dessa anläggningars konkurrenskraft, dels möjliggöra en nödvändig rekreation för många människor. Uppskattningsvis 20 procent av befolkningen i vårt land har inte möjlighet att erhålla rekreation och miljöbyte under semestern. Förmodligen är det särskilt den delen av befolkningen som har det allra största behovet av rekreation. Om dessa människor inte ges rekreationsmöjligheter, måste det innebära att betydande delar av befolkningen inte i tillräcklig grad kan tillgodogöra sig en successivt förkortad arbetstid. Mot den bakgrunden är det också synnerligen angeläget, som vi ser det, att man skapar bättre möjligheter för de människorna att komma till de svenska turistanläggningarna. Här i kammaren är det helt överflödigt att peka på hur vår turistbalans ser ut. Det räcker om jag säger att självfallet skulle det ha betydelse även mot den bakgrunden om vi kunde åstadkomma en bättre situation för den svenska turistnäringen. Vi föreslår att man skall begränsa kostnaden till 50 kronor vid kollektiva resor med buss och tåg till de svenska turisthotellen. Vi har utvecklat dessa tankar i motionen 1515, och vi kräver att förslaget skall vidare utredas. Det här är alltså en sysselsättningsfråga för glesbygderna, de bygder som har det allra besvärligast när det gäller sysselsättningen. Men det är också i hög grad en social fråga, en fråga för dem som har det ekonomiskt besvärligast i samhället. Det är därför vi finner det så angeläget att det system som vi antytt i motionen kommer till utredning. Mot denna bakgrund ber jag att få yrka bifall till reservationen 5.

Herr talman! Jag skall ge de föregående talarna rätt på åtminstone en punkt: turismen tycks vara ett ämne som verkligen kan stimulera intresset här i kammaren. Inte mindre än fem motioner har avgivits på den här punkten. Flera av dem är väldigt omfångsrika och har en massa förslag att komma med. Men i fortsättningen är vi kanske inte helt eniga. Herr Ekinge sade någonting som jag väl ändå måste litet grand reagera mot. Han sade att turismen har satts i strykklass. Han sade också något som jag kan hålla med om, nämligen att det inte finns något samlat grepp på det hela, men detta att turismen är satt i strykklass tror jag ändå är ett litet för kraftigt uttryck. Gemensamt för motionerna, som handlar om olika ting, är att motionärerna säger att turismen är en mycket viktig näringsgren, framför allt i Norrland, i glesbygder, i stödområdet osv. Till en viss del är detta rätt, men jag tror inte att man skall inbilla sig att en bygd kan leva bara på turism. Turismen är en stödnäring till andra saker som måste finnas också på dessa platser. Låt mig säga att turismens regionalpolitiska betydelse är avhängig andra näringar. Enbart turismen kan inte hålla liv i en bygd. Jag vill sedan behandla motionerna i den ordning som de upptagits i utskottets betänkande. I motionen 1453 talas om att man vill ha 300 000 kronor mer än vad Kungl. Maj:t har begärt till Sverige-Nu-kampanjen under år 1974. Svenska turisttrafikförbundet anger i en skrivelse att förbundet har varit föremål för en omorganisation. Verksamhetens karaktär skall förändras, och man skall satsa på ett annat sätt än förut. Med hänsyn härtill anser utskottet att det av propositionsskrivaren angivna beloppet bör räcka för att klara Sverige-Nu-kampanjen på det sätt som är föreslaget. Utskottet avstyrker alltså ökning av det anslaget. Motionen 1453 innehåller också ett förslag om att man skulle utöka kommittén för planering av turistanläggningar och friluftsområden m.m. Den kommittén har avgivit flera delbetänkanden, och den har själv aviserat att den kommer med sitt slutbetänkande under hösten 1973. Att i det läget kräva en utökning av kommittén — egentligen begär motionärerna en annan kommitté; de vill att parlamentariker skall knytas till den — är väl ändå ganska tokigt, tycker utskottet. Vad skall dessa nya ledamöter i kommittén göra på det stadiet? De kan möjligen uppträda som korrekturläsare eller något sådant, men man får börja om från början om dessa skall få något inflytande i det här sammanhanget. Motionärerna anför vidare att Åreprojektet bör påskyndas. Jag skall gärna hålla med om det. Jag tycker att det är väsentligt att man kan genomföra Åreprojektet som ett test på vad turismen kan ge en sådan här bygd. Men detta skall inte ske i form av en jättesatsning på en enda gång utan i en etappuppdelning, som man nu arbetar med. Riksdagen torde få anledning att syssla med detta projekt inom mycket kort tid, och därför finns det ingen anledning att ta upp det i det här sammanhanget. Den utredning som har framlagts är nu föremål för en genomgång, och förslag om en etapp kommer att läggas fram ganska snart. I motionen 825 förekommer ett yrkande om kreditgaranti för turisthotellen. Det här gäller alltså inte den garanti som herr Ekinge talade om och som avsåg katastrofförhållanden utan en kreditgaranti för själva byggandet. Det sorgliga för motionärerna är bara att den kreditgarantimöjligheten redan finns. Det anförs i utskottsbetänkandet, och jag behöver inte särskilt syssla med den frågan. På den punkten är motionsyrkandet således redan tillgodosett. Vidare framläggs flera andra litet luftiga förslag. Det finns ett förslag i motionen 1515, som herr Stjernström talade om, nämligen förslag till en subvention på turistresor. Så långt vi kan finna skulle det innebära en generell subvention, som skulle gälla oavsett inkomst, bostadsort osv. för resa till svenska turistorter. Att det finns människor i vårt land som har mycket svårt att utnyttja sin ledighet, inte kan resa bort under semestern osv. är ådagalagt i låginkomstutredningen. Det är ett allvarligt socialt problem, men jag tror inte att man, för att klara de grupperna, skall gå till den ytterligheten att man ger alla människor i det här landet subvention för att resa till en svensk turistanläggning. Ett sådant stöd bör i så fall riktas just till dem som behöver det och inte till alla oss andra. Själva tanken, som den uttrycks i motionen, att man i princip inte skulle betala mer än 50 kronor för att resa till en svensk turiststation — i vart fall inom det här området — tycker vi är litet luftigt. Vi anser att man borde kunna komma på någon annan lösning. Jag tror att en sådan här apparat är alltför stor eller, som man brukar säga, det är att bruka större våld än nöden kräver. Jag skulle tro att insatsen skulle bli betydligt större än nyttan, och det är regionalpolitiskt fel att göra på det sättet. Sedan finns det flera andra motionsyrkanden. I motionen 1498 finns en rekommendation om att turistanläggningarna — i synnerhet i norra Sverige — skall användas för konvalescentvård och eftervård av sjuka människor under den tid då dessa anläggningar inte används för sitt vanliga ändamål. Fjällstationerna skulle då under sommartid, då ingen verksamhet bedrivs där, användas på det sättet. Det finns flera invändningar att göra i det sammanhanget. Till att börja med är det inte staten som sköter om sjukvården i det här landet, utan det är landstingen. Vi kan knappast ålägga landstingen att handla på ett särskilt sätt. Dessutom är de här fjällstationerna och turiststationerna inte byggda för sjuka människor. De är inte byggda för sjukvårdsändamål och lämpar sig inte i någon större utsträckning för det. Några av dem kan säkerligen användas — och användas också för vissa sjuka — men jag tror inte att man kan öka det mottagna antalet sjuka med olika sjukdomar i någon särskilt hög grad genom att använda turiststationerna. I den mån de är lämpliga tror jag att Landstingsförbundet och de olika landstingen är så intresserade att det bör vara möjligt att ta kontakt den vägen. Däremot tror jag att det vore ganska misslyckat om man skulle göra några särskilda anstalter härifrån riksdagen. Motionen 1504, slutligen, har ingen nämnt, men jag bör väl säga några ord om den. I motionen hemställs att riksdagen skall uttala sig för att Fryksdalen skall betraktas som ett prioriterat turistområde här i Sverige. Det är väl knappast näringsutskottets uppgift att syssla med sådant, att prioritera en viss bygd i det ena eller andra sammanhanget. Motionärerna talar om hur bra det är i Fryksdalen. Det finns i motionen en mycket bra förteckning över alla fördelar som Fryksdalen har. Man kan möjligen göra en invändning: när det är så där underbart som det anförs i motionen behöver inga särskilda åtgärder vidtas för att få folk dit. Motionen är en mycket bra reklambroschyr — den hade gjort sig bättre som sådan än som motion. Men det ankommer knappast på utskottet att tala om vilka lokaliseringsområden som är bäst. Jag tycker nog att den kommitté som sysslar med dessa angelägenheter har anledning att ta upp denna fråga. På förslag av den kommittén och av andra instanser kan riksdagen sedan pröva den frågan. Vi har ingenting emot Fryksdalen, men vi har reagerat mot att vi skulle ta ställning för att just den platsen skulle betraktas som primärt turistområde. Det är orimligt. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till vad utskottet hemställt. Jag gör det i vetskapen att de förslag som vi har tillstyrkt innebär en så rimlig satsning på turismen som vi kan göra i dag. Den kan utvecklas, den kan bli bättre undan för undan — det hoppas vi alla. Men jag tror att flera av de förslag som har lagts fram i motionerna inte skulle göra situationen på turistområdet bättre utan tvärtom skulle göra den ännu mera förvirrad.
Herr talman! Herr Svanberg var förvånad över att jag hade sagt att turismen är satt i strykklass — det var ett alltför kraftigt uttryck, tyckte han. Jag har inte alls svårt att ge belägg för riktigheten av mitt påstående. Enligt det förslag som utskottsmajoriteten framlägger kommer Svenska turisttrafikförbundet att få ett anslag som uppgår till inte fullt 7 miljoner kronor. Det utgör i stort sett 90 procent av de resurser som Svenska turisttrafikförbundet har. Förbundet har till uppgift att vara samordnare för den information om Sverige som turistland som bedrivs såväl utomlands som i Sverige. Den här snåla tilldelningen har resulterat i att Svenska turisttrafikförbundet fått dra in en del av sina utlandskontor. Det kallar utskottet en omläggning av arbetet. Ja, har man inte ekonomiska möjligheter måste man givetvis lägga om verksamheten. Men att man i dagens läge drar in kontoren i London och i Rom och undersöker om man kan dra in också kontoret i Tyskland visar att turismen är satt i strykklass. De aktiviteter som pågår på turismens område i vårt land hämmas av att vi inte kan föra ut informationen om Sverige som turistland så som vi annars skulle kunna göra. Men det skulle också behövas bättre propaganda inom landet. Sverige-Nu-kampanjen, som säkerligen har intresserat de flesta av oss, måste alltfort bedrivas på sparlåga på grund av att man t.o.m. vägrar att ge det i detta sammanhang lilla bidraget på 300 000 kronor. Några åtgärder i syfte att ordna en vettig bokningsenhet för att komma åt de svenska turistfaciliteterna har inte vidtagits. Försöken att på vettiga villkor åstadkomma charterresor till svenska turistanläggningar har inte heller lett till resultat. Varför? Jo, därför att turismen är satt i strykklass. Låt mig till sist, herr talman, kommentera en annan sak. Herr Svanberg sade: Om vi utökar utredningen nu, vad skulle då de som kommer dit få göra annat än att ägna sig åt korrekturläsning? Det ger nästan intryck av att herr Svanberg inte läst vad vi har föreslagit. Det förhåller sig nämligen så — det kommenterade nu inte herr Svanberg, och det har heller inte utskottet gjort — att vi har föreslagit att man skall åstadkomma någon typ av katastrofskadeskydd för turistnäringen. Att en sådan fråga måste utredas är alldeles självklart. Lika självklart är att den utredning som har jobbat med turistfrågorna borde få fortsätta. Och den bör då få en sådan förankring att man kan hoppas att den ger ett bättre resultat än de turistutredningar som lagts fram under de gångna åren. Det skulle inte heller på något sätt försena arbetet.

Herr talman! Jag ber återigen att få yrka bifall till reservationen 4.
Herr talman! Jag delar herr Svanbergs uppfattning att turismen är avhängig av andra näringar. Jag sade också att tillsammans med jordoch skogsbruket utgör turismen en mycket betydelsefull del av näringslivet i glesbygderna — och även i kombination med de två andra näringarna, det vill jag gärna understryka. Visst är turismen avhängig av andra näringar; det är ju det vi påpekar i motionen. Den är bl.a. beroende av hur de kollektiva kommunikationerna utvecklas och av kostnaderna för kommunikationerna. Jag ger alltså herr Svanberg helt rätt i det påståendet. Vi hävdar att man måste finna en väg för att stimulera ett resande till de svenska turisthotellen, och vi har alltså angett en möjlighet. Det skulle vara intressant att höra om herr Svanberg har något annat förslag. Man kan naturligtvis diskutera om det är riktigt att den här restitutionen skall utgå generellt eller just till låginkomsttagare. Men det är egentligen två syften i motionen. Det ena är att stimulera turismen i Sverige, och då är det viktigt att de som i dag åker utomlands och försämrar vår bytesbalans i stället väljer att resa inom Sverige. Det andra är naturligtvis, som jag påpekade, just att låginkomsttagarna skulle få bättre möjlighet att utnyttja turistanläggningarna. Detta vinner man om systemet är generellt. Jag har för mig att herr Svanbergs partivänner i Stockholm har gått med på ett 50-kort när det gäller att stimulera den kollektiva trafiken här och varför skall det då vara olämpligt i det här sammanhanget? Jag tycker att man inte bara skall avstyrka ett sådant här förslag med ganska yviga gester utan i detalj granska och pröva det. Och om man inte vill ta det, kanske man kan anvisa någon annan väg för att stimulera turismen i Sverige och nedbringa den negativa turistbalans som vi har men också för att ge nya möjligheter åt de 20 procent av Sveriges folk som inte kan byta miljö under semestern. Man borde anvisa en väg, men jag hörde inte något förslag från herr Svanberg och inte heller finns något direkt förslag i utskottsbetänkandet.

Herr talman! När jag lyssnade till herr Ekinge erinrade jag mig det gamla talesättet att sina fiender klarar man alltid, men Gud bevare en för ens vänner. Herr Ekinge är och har varit, vilket kanske en del inte känner till, aktiv inom turistbranschen. Men om han i dag skulle få som han vill, skulle det inträffa som han tidigare förebrådde statsmakterna för. Det skulle förmodligen bli ett sämre resultat av det arbete som pågår, men framför allt skulle det bli en försening. Vi hade med säkerhet varit färdiga med förslag till en ny och, som vi hoppas, ganska hygglig organisation för det svenska turistväsendet om vi inte hade fått en serie tilläggsdirektiv. Vi fick först turism i Vindelälven med förtur begärd av riksdagen. Därefter fick vi lokaliseringsstödet och vandringslederna i fjällen. Allt detta har försenat vårt arbete och jag skulle verkligen vilja vädja till riksdagen: Låt oss för turistnäringens skull äntligen få göra klart det grundläggande arbete vi håller på med! Det andra jag vill säga gäller förslaget om resebidrag, som skulle lösa den svenska turistnäringens problem. Det är en produkt av det sedvanliga gamla trista, stereotypa tänkandet. Problemet ligger inte i att ge bidrag, utan problemet ligger i att skapa en organisation på mottagarsidan så att man kan sälja på samma sätt som man gör i konkurrerande länder. Vi har redan bevisat att det går genom ett första experiment som dras i gång i sommar med resor från Köpenhamn upp till Björnrike i Härjedalen. Man offererar de resorna till ett pris som ligger lägre än Mallorcaresornas utan att man subventionerar med ett enda öre — och det är den målsättningen jag tycker att man skall ha. Det tredje jag vill ha sagt är att jag tycker att herr Ekinge skulle lyssna litet mera på vad som händer omkring honom. Han står här och säger att vi inte kan genomföra Sverige-Nu-kampanjen och STTF:s arbete därför att vi har fått så njugga anslag. Då skall jag berätta för herr Ekinge att STTF:s styrelse med tillfredsställelse har hälsat den behandling som våra framställningar har fått i år, inte minst därför att vi har fått departementets löfte att använda rationaliseringsvinster till andra ting än de var avsedda för. Herr Ekinge säger att vi har kallat det för rationalisering när vi avvecklar våra utlandskontor. Jag ber er som har sysslat med verksamhet på marknadsföringssidan att tänka er att ni skulle befinna er i situationen att ha 5 miljoner kronor för att marknadsföra turism utomlands. Ni upprättar för de pengarna ett antal fasta hållpunkter, och sedan går 90 procent av pengarna åt till löner och hyror. Skulle ni inte då som företagsledare säga er att detta inte kan vara riktigt? Vad vi har gjort — och det vet dessutom herr Ekinge om, för det har jag berättat för honom tidigare — i fullt samförstånd i styrelsen är att vi har sagt oss: Vi behöver inte den här tunga organisationen. Vi skall samarbeta med våra ambassader och med våra handelssekreterare. De skall hjälpa oss med jobbet, i första hand med information och kontakter. Vi skall ha replipunkter, och sedan skall försäljningen skötas hemifrån av specialister. På det har vi sparat många hundra tusen kronor, och de pengarna kan vi nu använda operativt för att sälja. Jag tycker att det skall vara litet rimlighet i partinitet när man försöker angripa den verksamhet som handelsdepartementet här har sysselsatt sig med.
Herr talman! Herr Ekinge fortsätter att tala om att turistnäringen är satt i strykklass. Jag skall inte säga mycket om det; jag tycker att Arne Pettersson på ett utmärkt sätt har visat att det där inte riktigt stämmer. Jag vill peka på en sak till. Samhället har ändå ett rätt stort ansvar i efterhand i vissa sammanhang. Det är inte så förfärligt länge sedan som flera av våra turisthotell i fjälltrakterna stod inför konkurshot eller befann sig i konkurs. Hur har detta klarats upp? Vem är det som har betalat det som fattades? Vem är det som har förlorat pengarna? Är det inte samhället som har gått in och klarat av det hela? Herr Ekinge talar sedan om att man har för litet satsning på detta område och att man inte får hit så mycket turister från utlandet som vi behövde få för att göra goda affärer. Om någon näringsgren här hemma i Sverige skulle säga att vi har fått alldeles för litet pengar för att vi skall kunna utvecklas och göra en ännu större konkurs, då tror jag att man skulle betrakta det hela som litet tokigt. Jag tycker att man skall försöka hålla sig på verklighetens mark och inte bara tala om att man är för snålt behandlad och för njuggt ställd. Det gäller att hitta vägar för att klara en ökning av turismen i den takt som är rimlig. Man kan inte gå fortare fram än vad som är rimligt här heller. Mycket mer finns inte att säga om detta. Till herr Stjernström vill jag bara säga att han har väl rätt bitvis. Näringsutskottet var i Jämtland förra året, och vad vi framför allt fäste oss vid var att man måste skapa en transportorganisation som ett första led i Åreprojektet. Det pågår trafikutredningar i vartenda län — länsstyrelser och landsting är inblandade i detta. Jag tror att det kommer att betyda en del för planeringen av trafiken inom det här området. Men det har också sin betydelse att man som en allra första etapp försöker skapa billigare charterresor med tåg och kanske med flyg. Flyg mellan Östersund och Stockholm torde dock inte gå att få så billigt — alla dessa möjligheter bör emellertid undersökas. Sedan skall man också bygga ut vissa allmänna saker i området — liftar, simbassänger osv. — medan man överlåter åt turistnäringens folk att svara för hotell, inkvartering och sådana ting. Det måste ändå i stort sett vara en näring som går ihop, och detta är saker som man skall ha betalt för av turisterna. Jag tror att det är den vägen man måste gå, och då har herr Stjernström och jag inte mycket att gräla om. Det är bara en sak som jag tycker är lustig, nämligen när herr Stjernström säger att han vill ha detta stöd till turistresorna och motiverar det med att 20 procent av svenska folket inte har råd att ta semester. Är det då nödvändigt att ge subventioner till de andra 80 procenten av medborgarna för att de 20 procenten skall få en rimlig semester? Jag tycker ändå att det vore att använda pengarna litet galet.
Herr talman! Herr Svanberg tillförde inte debatten något nytt ur min synpunkt och jag går förbi hans inlägg utan att över huvud taget göra någon kommentar. Att kommentera uttryck av typen ”yvigt”, som används när man vill beskriva ett försök från vår sida att ge turismen någorlunda vettigt avvägda arbetsformer, tjänar inte mycket till. Herr Arne Pettersson i Malmö hade däremot vänligheten att presentera min enkla person.

Jag är något förvånad, herr talman, över att Svenska turisttrafikförbundets ordförande ställer sig upp här i kammaren och är glad och nöjd och till freds med att man har fått bakslag när det gäller de framställningar man gjort. Var jag lägger tyngdpunkten därvidlag behöver jag kanske inte ange. Jag är något förvånad — det må jag få säga. Det övriga som herr Arne Pettersson anförde vill jag kanske hänföra till den obotfärdiges förhinder — eller också behandlar man turismen på samma sätt som bonden gjorde med hästen som han skulle vänja av med att äta och som han, om hästen klarat sig, också skulle ha vänjt av med att dricka. Det är kanske dit vi kommer så småningom, i varje fall om vi har den inställningen till dessa frågor som herr Arne Pettersson gav uttryck för. Jag skulle vilja fråga herr Arne Pettersson om han verkligen är nöjd med den här satsningen på 7 miljoner på svensk turism eller om han över huvud taget som Svenska turisttrafikförbundets ordförande, som utredare och som ambitiös och framåt partiman anser att också turismen skall vara nöjd med den. Herr talman! Låt mig till sist säga att jag är förvånad över detta resonemang från utredningens sida: Låt oss nu arbeta i fred, så att vi någon gång blir färdiga. Men det är ju så att vi har väntat på denna utredning. Vi har fått vissa betänkanden och vi har begrundat alla de uppgifter som där funnits. Vi skall också fortsätta med det. Men, herr Arne Pettersson, nog är det väl rimligt att vi får det betänkande som utredningen har aviserat och att utredningen sedan får fortsätta arbetet, breddat på det sätt som vi har föreslagit. Jag tycker det skulle vara en stimulerande uppgift, och jag hoppas att herr Pettersson uppfattar våra ansträngningar som ett verkligt stöd för det arbete som herr Pettersson i egenskap av utredningsordförande utför.
Herr talman! Efter hand som debatten fortsätter blir tydligen herr Svanberg och jag mer och mer överens; jag väntar snart på ett bifallsyrkande från herr Svanberg till reservationen 5. Herr Svanberg frågade, och det är det som föranleder detta mitt inlägg, varför ge alla ett stöd?

Det finns alltså tre skäl. Jag skulle för övrigt gärna vilja veta varför inte herr Svanberg föreslår någon lösning för de 20 procenten.
Herr talman! Herr Ekinge tyckte inte att jag tillförde debatten något nytt i mitt senaste inlägg, och det är möjligt att jag inte har haft något nytt att tillföra debatten i något av inläggen. Det kan i så fall bero på att det är väldigt svårt att tillföra något nytt, när man kommenterar någonting som inte innehåller vare sig gammalt eller nytt utan egentligen bara en hopblandning av en mängd luftiga förslag. Herr Ekinge reagerade också mot att jag använde uttrycket luftig, men jag tycker att det egentligen är väldigt rart sagt; jag skulle kunna ha sagt mycket värre saker. Sedan vände sig herr Ekinge till utredningens ordförande och talade om partitaktik, och det kanske inte förvånade någon, ty vem som här har excellerat i partitaktik tror jag att kammarens ledamöter själva kan avgöra. Detta nog om herr Ekinge. Sedan sade herr Stjernström att han nästan väntade sig att jag skulle biträda reservationen 5. Nej, jag har sagt att själva utgångspunkten för herr Stjernströms resonemang är riktig, men jag kan inte finna det vettigt att man skall ha en allmän subventionering av skattemedel för att människor skall kunna resa på semester. Om man får i gång en turism med billiga charterresor och om turismen arbetar billigt över huvud taget, så är det väl ändå en näring som kan bära sig själv. Det går att ordna billiga resor genom att så många människor reser, utan att staten skall gå in och subventionera de 80 procentens semester. Att jag sedan inte föreslår någonting för att de återstående 20 procenten skall få semester hör kanske ihop med att det inte är något turistiskt problem. Det är ett socialt problem och bör diskuteras i ett helt annat sammanhang än frågan om turistresor hit eller dit. Det är ett vida allvarligare problem än så.
Herr talman! Jag är inte nöjd med 7 miljoner, som ett framtidsperspektiv när det gäller att klara av marknadsföringen på både den inhemska och den utländska marknaden. Men i den situation vi nu befinner oss är jag belåten med de 7 miljonerna, därför att vårt bekymmer när vi diskuterar turistnäringens problem i dag är att vi saknar en mottagningsorganisation. I dag har vi inte en organisation som gör det motiverat att försöka locka hit massor av turister. Resultatet skulle sannolikt bli att de människor som kom hit fick möta en dålig mottagningsorganisation. Och människor som inte trivs skulle vara det största hot vi kan tänka oss mot framtida turism i Sverige. Vi har därför sagt oss — och där har det varit fullt samförstånd mellan turisttrafikförbundet och utredningen — att först skall vi iordningställa en organisation som gör att de människor som vill resa inom landet eller utlänningar som vill resa hit verkligen skall kunna trivas här. Sedan skall vi satsa på försäljning — och då skall vi satsa rejält! Jag kan trösta herr Ekinge med att de belopp som vi då kommer att föreslå, kommer att vara av en helt annan storleksordning. Men källan, herr Ekinge, bör inte enbart vara statsbidragen.

Herr talman! Jag utgår från att kammaren om en kort stund beslutar i enlighet med näringsutskottets enhälliga förslag under punkten 18. Det innebär att riksdagen enligt utskottets förslag i mom. 2 förnyar sitt beslut av den 13 december 1972 och hos Kungl. Maj:t på nytt begär en översyn av patentverkets besvärsavdelning. Enligt utskottets förslag bör denna översyn komma till stånd utan dröjsmål och inte ställas på framtiden. Innan kammaren fattade sitt beslut den 13 december 1972 höll jag ett anförande och framförde några synpunkter inför den kommande översynen. Jag ber att få hänvisa till detta anförande. Det av utskottet åberopade betänkandet av patentpolicykommittén, avlämnat i februari 1973, har gett ytterligare tyngd åt mina synpunkter. Herr talman! Med tillfredsställelse yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Hemslöjden fyller uppgifter av en omfattning som inte på något sätt motsvaras av samhällets stöd. I motionen 1455 har detta berörts, och jag skall här inte närmare gå in på detta förhållande utan hänvisar till motionen. Men låt mig ändå få understryka att det också ur samhällelig synpunkt måste ses som en angelägen sak att hemslöjden kan fylla sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Det måste vara en gemensam strävan från både samhällets och hemslöjdens sida att ta till vara hemslöjdens resurser. Detta innebär bl.a. att man måste sträva efter att anpassa verksamhetsformerna till de krav som rimligen bör ställas med hänsyn till samhällsförändringarna. Men detta är inte bara en fråga om vilja för hemslöjdens del, utan även till betydande del en fråga om ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Hemslöjden har en traditionell tillverkningsoch försäljningsorganisation och bygger i stor utsträckning på ideellt arbete. Den arbetar inte under sådana lönsamhetsförhållanden att den utan betydande svårigheter på egen hand kan genomföra i och för sig motiverade åtgärder av mer genomgripande slag. Det är många önskemål på hemslöjdsområdet om ekonomiskt stöd som är dåligt tillgodosedda, och man kan ställa frågan varför vi yrkar på en förstärkning av just Riksförbundets kansliresurser. Jag vill också på denna punkt hänvisa till motionen. Svenska hemslöjdsföreningars riksförbund måste kunna motsvara de krav som ställs på ett organ för den samlade hemslöjdsrörelsen. Det är inte möjligt med de personella resurser man för närvarande har, en kanslichef med 3/4-tjänst och en timanställd sekreterare. Statsbidraget till Riksförbundet uppgår till 65 000 kronor. Riksförbundet har begärt 200 000 kronor i statsbidrag. Framför allt önskar man en personalförstärkning för att bistå femtiotalet föreningar med rådgivning och experthjälp i administrativa och ekonomiska frågor. För det begär man i bidragsmedel 60 000 kronor. Hemslöjdsrörelsen har ett uppenbart behov av att stärka den centrala organisationen, inte minst för att intensifiera kontakterna med de många lokala föreningarna. Kommerskollegiet har i sina petita påtalat detta. Det kan för övrigt nämnas att också hemslöjdsutredningen understrukit behovet av specialiserad rådgivning. Utskottsmajoriteten har avvisat motionsyrkandet med hänvisning till kollegiets ställningstagande. Men vad har då kollegiet sagt och är man från kollegiets sida så kallsinnig som utskottets skrivning kan ge intryck av? Kollegiet har i sina petita refererat vad man sade föregående år, nämligen att det var uppenbart att Riksförbundet hade för små resurser och = Nr 57 därför tillstyrkte man då en höjning av anslaget till förbundet med 10 000 Torsdagen den kronor. Samtidigt påpekade man att Riksförbundets ställning och 29 mars 1973 organisation borde närmare övervägas innan frågan om storleken av det statliga anslaget slutgiltigt avgjordes. Detta skall självfallet ses mot bakgrund av förbundets önskemål om en flerdubbling av anslaget. Utskottsmajoriteten hänvisar också till att kollegiet i sina petita uppgivit att man inom kort i annat sammanhang avsåg att ta upp frågan om Riksförbundets förhållande till staten och ställning inom hemslöjden. Så har emellertid inte skett. Det är möjligt att man avsett att vid det tillfället föreslå vissa resursförstärkningar för SHR:s del. För övrigt har kommerskollegiet i sin långtidsbudget betonat att det statliga stödet till hemslöjden snarast bör föras upp till den nivå som föreslagits av hemslöjdsutredningen. Man hävdar att det under de närmaste åren måste ske en förstärkning av olika centrala funktioner, vilket bl.a. kan ske genom en ökad satsning på SHR:s verksamhet. Herr talman! Jag har velat göra dessa påpekanden för att förtydliga och i viss utsträckning korrigera de uppgifter som utskottsmajoriteten lämnar i sin skrivning. Det är angeläget att förbundet redan nu kan få väsentligt utökade resurser för att möta de nya krav som ställs på hemslöjden. Som det påpekas i reservationen har kollegiet i sina petita inte haft möjlighet att i tillräcklig utsträckning beakta det intensifierade arbetet på att stärka förbundets kapacitet. Vad vi här begär är ett mycket blygsamt belopp, som ändå innebär möjligheter till en förstärkt verksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! Näringsutskottets majoritet är överens om att sameslöjden utgör en viktig del av samekulturen. Men ändå tycks man förespråka något slags integrering mellan sameslöjd och annan hemslöjd, eftersom man i betänkandet anför företagareföreningarnas uppgifter på hemslöjdens område. Hemslöjdsföreningarna i Norroch Västerbotten — möjligen också i andra Norrlandslän — säljer sameslöjd av hög kvalitet. Det är i och för sig bra, men med en egen organisation för försäljning och marknadsföring skulle sameslöjden ha bättre möjligheter att utvecklas utifrån gamla traditioner och få en större bredd. Om hänvisningen till Norrland Center skall ha någon betydelse, är väl förutsättningen att där finns någon som äger de kunskaper om sameslöjd som krävs. Mig veterligt finns inte någon sådan person där. Till en central av det slag vi skisserat skulle knytas en eller flera konsulenter, som kunde dels bidra till att öka kännedomen om de samiska slöjdalstren, dels ha kontakt med slöjdarna i syfte att få fram lämpliga produkter. Nu sitter slöjdarna ofta och framställer alster, som kanske inte är så lätta att få avsättning för. Dessutom finns det säkert många som skulle kunna utvecklas till duktiga slöjdare, om en sådan central funnes som en 119 stimulerande faktor. Exempel från Canada visar att eskimåslöjden där har utvecklats mycket snabbt och nått betydande ekonomiska resultat till följd av de försäljningscentraler som upprättats och som uppmuntrats från det regeringsdepartement som har hand om de norra områdena där. Jag vill betona att vårt förslag inte är framställt i syfte att på något sätt isolera sameslöjden från annan hemslöjd. Det finns ett naturligt idéutbyte mellan dessa former av slöjd, och en egen organisation för sameslöjden skulle naturligtvis inte på något sätt hindra ett fortsatt sådant idéutbyte. Den norrbottniska hemslöjden, som jag känner ganska väl, har självfallet vissa inslag av samekulturen, men den har också helt egna drag, som har sina rötter i exempelvis småbrukartraditionerna i Tornedalen. Det finns alldeles säkert utrymme för båda slagen av traditioner att få utvecklas utan att fördenskull blandas samman. Den kursverksamhet i sameslöjd som pågår på Samernas folkhögskola men också i AMS-regi är väl utbyggd. Tack vare detta har produktionen ökat, men inte så mycket försäljning och marknadsföring. Det är för att råda bot på detta förhållande som vi har väckt tanken på en försäljningscentral eller ett produktionskooperativ, lämpligen förlagt till Jokkmokk. En sådan försäljningscentral skulle drivas med statliga medel, men naturligtvis med starkt samiskt inflytande. Eftersom en fråga av det här slaget har många aspekter, inte minst vad gäller uppfattningarna bland samerna själva, har vi i motionen begärt att en utredning skall tillsättas för att undersöka förutsättningarna att bilda en central med ungefär de uppgifter jag har nämnt.

Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2 vid punkten 6.

Herr talman! Vad först gäller denna punkt i näringsutskottets betänkande och reservationen 1, som fröken Eliasson yrkade bifall till, vill jag säga att det inte är mycket som skiljer i åsikterna mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Alla är vi överens om att hemslöjden skall stödjas av staten, och det gör också staten — med 1 032 000 kronor för nästa budgetår. Det är en ökning från innevarande budgetår med 72 000 kronor. Detta innebär bl.a. att det fr.o.m. nästa budgetår i varje län finns en heltidsanställd hemslöjdskonsulent. I flertalet län har dessa hemslöjdskonsulenter nu varit i arbete några år med rådgivning och experthjälp till hemslöjdsföreningarna och enskilda hemslöjdare. Någon utvärdering av deras arbete har inte skett ännu — för det har väl tiden hitintills varit alltför kort — men så småningom kommer säkert också en sådan värdering. med 60 000 kronor på Kungl. Maj:ts förslag, och dessutom skall dessa 60 000 kronor specialdestineras till Svenska hemslöjdsförenigarnas riksförbund för en ny tjänst på förbundets kansli. Jag tycker att reservationen är svagt underbyggd. Det är ju ändå på det sättet — som väl även fröken Eliasson försökte förklara — att kommerskollegium i sin framställning om anslag inte har ansett att den begäran som har förelegat från SHR bör tas upp. Motionärerna och reservanterna är alltså frimodigare och begär 60 000 kronor utöver vad Riksförbundet redan får. För min del tror jag inte att man löser problemet genom inrättandet av en ny tjänst på SHR:s kansli. Om staten skall ge ytterligare stöd åt hemslöjden och dess utövare — och det är möjligt att staten skall göra det — måste i allra första hand en samordning komma till stånd. Då måste som kommerskollegium nu har framhållit Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbunds ställning och organisation närmare övervägas. Kollegiet har ju i sin anslagsframställning också anmält, att det överväger att i annat sammanhang ta upp frågan om Riksförbundets förhållande till staten och dess ställning inom hemslöjden. Det är framför allt mot denna bakgrund som utskottet avstyrker motionen 1455. Låt oss sedan se vad hemslöjdskonsulenterna i våra 24 län förmår åstadkomma. Om kommerskollegium dessutom gör en bedömning av Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbunds förhållande till staten och dess ställning över huvud taget inom hemslöjden, då har vi litet mera underlag för ett ställningstagande än vad vi har i dag. Utskottets majoritet — det vill jag betona — ställer sig inte alls kallsinnig mot hemslöjden och dess utövare, men vi vill inte i samma trosvissa nit som reservanterna rusa i väg med motionärerna.

Därför avstyrker vi den i motionen 1494 föreslagna utredningen. Inte heller i detta fall är det fråga om kallsinnighet från utskottets sida mot att försöka skapa gynnsammare förutsättningar för avsättning av samiska slöjdprodukter eller stödja den samiska slöjden, som säkerligen har betydelse för samerna. Men utskottets majoritet tror inte att man löser några problem med en försäljningscentral i Jokkmokk vare sig när det gäller stimulans för samerna eller avsättning av deras hantverk. I detta fall liksom för hemslöjden i stort i vårt land tror jag att det framför allt är en fråga om samordning men inte i den utformning som motionärerna och reservanten föreslår. För övrigt har jag en känsla av att det kanske är svårare att få en samordning till stånd när det gäller samerna än när det gäller slöjdalster från landet i övrigt.

Fru Marklund nämnde den särskilda sameutredning som arbetar sedan 1968 med landshövding Elfving som ordförande. Denna utredning har möjligheter att ta upp frågor som faller inom utredningens allmänna ram. Det kan därför vara mycket troligt att utredningen kommer med vissa uppslag när det gäller samehantverket och avsättningen av sameprodukter. I så fall får väl dessa förslag senare prövas i den vanliga ordningen. Den speciella utredning som motionärerna föreslår och som reservanten yrkar på tror jag för min del inte skulle komma till mer än en enda slutsats, nämligen att det är helt orealistiskt att lägga en försäljningscentral eller ett produktionskooperativ i Jokkmokk. Jag har heller inte kommit till någon annan uppfattning efter att ha hört fru Marklunds anförande. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan under punkten 6 i betänkande nr 17.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Rask givit uttryck för en otvetydigt positiv inställning till hemslöjden. Jag har emellertid litet svårt att se hur herr Rask kan förena sitt yttrande, att det inte är så mycket som skiljer mellan utskottsmajoriteten och reservanterna, med vad han sade senare i sitt inlägg, nämligen att reservanterna här rusar i väg. Det är ändå fråga om ett belopp på endast 60 000 kronor. Jag skall inte polemisera med herr Rask om kommerskollegiets inställning. Jag berörde den saken ingående i mitt första inlägg, och jag hänvisar till det. Jag hoppas att den positiva inställning som herr Rask har givit uttryck åt i fråga om hemslöjden för framtiden skall leda till att han i mer positiv anda kommer att pröva anslagsfrågan.
Herr talman! Herr Rask uttalar sig mycket säkert beträffande det realistiska i det förslag vi har ställt i motionen och menar att en utredning av det slag som vi vill ha skulle komma fram till att det här är alldeles omöjligt. Nu vill jag påpeka för herr Rask att de samer som sysslar med denna slöjdverksamhet — i synnerhet sameslöjdskonsulenterna — inte är så säkra på att det skulle vara omöjligt. Tvärtom efterlyser de just någon form av central för att förbättra marknadsföringen och för att, som jag sade i mitt tidigare inlägg, stimulera verksamheten och förbättra produktionen. Vi har föreslagit en utredning just med tanke på att man måste komma fram till vilken form för en sådan central som är den lämpliga.
Herr talman! Får jag först säga till fröken Eliasson att jag även förra året, när det fanns en likartad motion i denna fråga, uttryckte min positiva inställning till hemslöjden och dess utövare. Detta är alltså ingenting nytt för i år. När jag säger att reservanterna rusar i väg med motionärerna bygger jag på den inställning som kommerskollegiet har, och den ville ju inte fröken Eliasson kommentera.

Det är detta som utgör grunden för mitt ställningstagande när det gäller en försäljningscentral i Jokkmokk.